Fru talman! Om herr Takman tror att när det föreligger ett riksdagsbeslut, där man bemyndigar regeringen att tillsätta en tjänst, skulle jag som ansvarigt statsråd med mer än tjugo års riksdagserfarenhet bakom mig underlåta att verkställa det riksdagsbeslutet, då tar herr Takman alldeles fel. Ett beslut i den riktning utskottet föreslår innebär att vederbörande befattning flyttas upp till professur och ingenting annat.
Fru talman! Jag har så liten tvekan om lämpligheten av denna professur med placering just vid lantbrukshögskolan att jag verkligen hoppas att regeringen — om det inte skulle visa sig vara helt irrationellt i sista omgången — inrättar professuren, dvs. flyttar upp den biträdande professuren till en reguljär professur.

Ärade talman! Jag skall inte delta i den operation övertalning gentemot herr Takman som jordbruksministern och fru Theorin så kraftfullt har försökt bedriva. Jag tror inte att vare sig herr Takman eller hans sympatisörer faller ens för den charm som fru Theorin och även jordbruksministern kan utveckla. Men var det inte litet oförsiktigt, fru Theorin, att tala om herr Takman och hans politiska meningsfränder såsom stödtrupp till de borgerliga? Vad är det herr statsrådet och fru Theorin har ansträngt sig för under de senaste replikerna? Jo, att utveckla all övertalningsförmåga de kunnat för att värva denna stödtrupp till er själva. Det är rätt intressant. Stödtruppen är bra att ha, begriper jag, när den bara inställer sig på rätt sida. För vår del har vi inte bett om den, men med det goda omdöme som herr Takman här har deklarerat i denna fråga blir det väl ändå så att herr jordbruksministern får tillsätta en tjänst som är utomordentligt väl motiverad — det hoppas jag. När det gäller herr Strömbergs inlägg vill jag inte bestrida att den forskning som herr Strömberg talade om är av mycket stor betydelse. Men nu är det så att den reservation som herr Strömberg förordade avser utbyte av en tjänst som förste konsulent mot en personlig tjänst som biträdande professor. Lantbrukshögskolan har inte fört fram motsvarande förslag i sin anslagsframställning. Däremot har lantbrukshögskolan begärt en personalförstärkning på området utan att anknyta den till någon bestämd person — dvs. lantbrukshögskolan har begärt en helt ny tjänst och inte en förändring av den tjänst som nu finns. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt. Som framgår av betänkandet är majoriteten och reservanterna överens om att inrättandet av en ordinarie professur i radiobiologi vid lantbrukshögskolan kan befinnas motiverat. Reservanterna anser emellertid, som här är sagt, att det kan finnas andra liknande professurer som också kan tänkas vara motiverade. Det vill majoriteten ingalunda bestrida, men det skulle väl ändå vara felaktigt att i avvaktan på eventuella andra professurer inte göra någonting beträffande den nu aktuella tjänsten vid lantbrukshögskolan. Som vi känner till finns det allaredan en radiobiologisk institution vid lantbrukshögskolan med en biträdande professor som chef. Majoriteten begär endast att denna tjänst blir ordinarie. Lantbrukshögskolan har i sina petita begärt 9 000 kronor härför. Att sedan, som fru Theorin säger, tjänsten givits låg angelägenhetsgrad skall nog inte tillmätas alltför stor betydelse, därför att alla krav kan inte komma i högsta prioritetsgruppen. Man måste på något sätt gradera dem, och det begär visst departementet också att man skall göra. Om det är så att ett verk vill ha en helt ny tjänst eller en ny verksamhet, så är det alldeles självklart att man placerar detta mycket högt upp. Finns det redan en tjänst eller en verksamhet som verket vill förändra på något sätt, så kan man ju sätta detta krav litet lägre. Därmed är inte sagt att sådana tjänster som man vill ha förändrade — som när man i det här fallet vill göra en biträdande professor till ordinarie — inte kan vara lika viktiga som t.ex. nyanställning av en professor. Nej, det finns mycket starka skäl för att göra denna förändring vid lantbrukshögskolan. Utan tvivel är det så att denna forskning kring radioaktivitetens vandring genom näringskedjorna är av utomordentlig vikt när det gäller både människor och djur. Herr statsrådet säger att genom veterinärhögskolans förläggning till Ultuna skall man kunna bättre bedöma denna tjänst. Men det är väl tvärtom så att vi allaredan kan bedöma att denna tjänst blir av utomordentligt värde just därför att den lär kunna betjäna både lantbrukshögskolan och veterinärhögskolan. Det är ju så, som herr Takman också sade, att radioaktiviteten framför allt i luften ständigt späds på genom de pågående atomsprängningarna. Det radioaktiva stoff som därvid frigörs driver med vinden långa sträckor och faller ner i länder och bland människor som inte själva har medverkat till denna nedsmutsning. Det kan nämnas att t.o.m. de växter som utgör foder åt renarna i våra fjälltrakter är mycket starkt bemängda med radioaktivt stoff. Det kommer inte från Sverige utan från andra håll, men vi slaktar renarna och köttet försäljs sedan här i vårt land och konsumeras av människorna. Radioaktiviteten sprids alltså vidare från växterna genom djuren ut till människorna. Och man kan säga att den transporten går ännu mer direkt från spannmålen till bagerierna genom brödet ut till konsumenterna. Eftersom huvudparten av vår föda kommer från de områden där lantbrukshögskolans forskningsverksamhet bedrivs, alltså inom jordbruksproduktionen och trädgårdsodlingen, är den radiobiologiska forskningen givetvis av allra största betydelse. Visst finns det också andra viktiga områden där motsvarande slag av forskning bör och måste bedrivas, men som jag tidigare sade får vi inte försumma att förstärka den forskning vi redan har och som vi tillmäter så stor betydelse, nämligen forskningen vid lantbrukshögskolan. Det är att hoppas att vi sedan successivt skall kunna utvidga forskningen även vid andra institutioner. Vi kommer sannolikt själva en gång att bygga ut vår kraftproduktion genom atomkraftverk, och det kommer i så fall att innebära att riskerna ökar för sådan infiltration av våra livsmedelsproducerande marker som jag här talat om. Om vi nu i god tid genom ökade forskningsinsatser kan förebygga, minska eller kanske t.o.m. eliminera de riskerna, så har vi gjort betydande framsteg på ett för oss alla livsviktigt område. Därför ber jag, att få yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten. Sedan vill jag också ägna litet tid åt reservationen 4 b, i vilken yrkas på en förstärkning av byggnadsundervisningen vid lantbrukshögskolan. En av de mest aktuella åtgärderna när det gäller rationaliseringen inom jordbruket är utan tvivel en förbättring av ekonomibyggnaderna. Allteftersom sammanläggningen av jordbruk fortskrider och gårdarna blir större blir det aktuellt med större byggnader. Det är också nödvändigt med en modernisering av ett stort antal ekonomibyggnader, framför allt då nötkreatursstallarna, för att tillfredsställa kravet på ökad mjölkproduktion. Men tyvärr bromsas denna upprustning av de höga byggnadskostnaderna. Jordbrukarna anser sig helt enkelt inte ha råd att anlita fackkunnig arbetskraft för sådana byggnadsarbeten — och den arbetskraften står knappast heller till förfogande när man vill ha den. Den enda möjligheten är därför för de flesta jordbrukare att försöka bygga i egen regi, och så sker också i mycket stor utsträckning. Det är framför allt de yngre jordbrukarna som bygger själva. Men här saknar man den rådgivning som skulle vara önskvärd; rådgivningsverksamheten behöver förbättras och utvidgas. Det kan bäst ske genom en upprustning av undervisningen i byggnadslära vid lantbrukshögskolan, där jordbrukets rådgivare i allmänhet utbildas. Det är inte så lyckligt som fru Theorin påstod då hon talade om att man hade så och så många lärare tillgängliga. Tvärtom är det enligt högskolans egen uppgift så att man saknar tillräckliga resurser för en sådan önskvärd utbildning. Någon lärartjänst finns för närvarande inte, utan undervisningen på detta viktiga område upprätthålls provisoriskt genom anlitandet av andra anslag. Det kan man på grund av medelsbrist inte fortsätta med i längden, säger man. Det är självklart att ett sådant tillstånd är otillfredsställande med hänsyn dels till den betydelse som rationaliseringen av jordbrukets byggnadsbestånd har, dels till nödvändigheten av att i så stor utsträckning utnyttja den egna arbetskraften vid dessa byggnadsarbeten. Jag ber därför att få yrka bifall till förevarande reservation.
Fru talman! Till herr Hansson i Skegrie vill jag säga att någon operation övertalning riktad mot herr Takman knappast förekommit från min sida. Jag hyser heller inte något hopp att kunna övertala herr Hansson, vare sig med charm eller med fakta, att ändra uppfattning i denna sak. Det finns dock anledning att påpeka den inkonsekvens som präglar framför allt centerpartiets agerande på denna punkt. När det föreligger centermotioner är det enligt centerpartiets synsätt riktigt att riksdagen tillsätter tjänster — det gäller motionen om en professur i radiobiologi, lika väl som motionen om inrättande av tjänster rörande lantbrukets byggnadsteknik — men när det gäller mittenkollegan, folkpartiets, motion om en biträdande professur i fodermedelsoch mjölkhygien är det inte längre lika rätt. Jag vill påpeka att det endast är socialdemokraterna som hela vägen följt en konsekvent linje. Låt mig sedan bara beträffande herr Hanssons sista yrkande om bifall till reservation 4 b påpeka vad jag tidigare sade, nämligen att det i årets budget inte funnits utrymme för de tjänster som föreslagits och att undervisningen för närvarande upprätthålls med en extra universitetslektor och tre amanuenser. Vi kan ha olika uppfattningar om hur snabbt man bör gå fram, men enligt vårt förmenande har det inte förelegat någon möjlighet att inrätta dessa tjänster nu, och därför har utskottet avstyrkt motion 265. Jag vidhåller detta avslagsyrkande och yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del.
Fru talman! Normalt skulle vi naturligtvis inte ägnat så lång tid åt en fråga som endast rör uppflyttning av en tjänst i en högre lönegrad — det erkände också herr Hansson i Skegrie i sitt anförande. Att jag ändå tar till orda beror på att man av vad jordbruksutskottets vördade ordförande sade fick intrycket att det inte görs någonting för den radiobiologiska forskningen. Låt mig fästa uppmärksamheten på att det äger rum en mycket intensiv forskning på detta område. Trots att vi skall flytta ut veterinärhögskolan till Uppsala har vi vid högskolan låtit färdigställa ett provisoriskt isotopstall för en halv miljon kronor där det pågår radiobiologisk forskning av utfodring. Vidare bedrivs det en försöksverksamhet i Uppsala just i samarbete mellan veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan. Allt detta sker i avvaktan på den slutgiltiga integreringen av de båda institutionerna. Jag menar alltså att det är fel att säga att ingenting görs, om man inte ombildar den här tjänsten till ordinarie. Men det var vad herr Hansson i Skegrie ville påstå. Herr Hansson säger till sist att majoriteten endast begär att tjänsten blir ordinarie och att det kostar 9 000 kronor. Är det bara fråga om detta, bör det inte vara riksdagen som tar ställning till saken, fru talman.
Ärade talman! Jordbruksministern säger att det framgår av mitt anförande att tillkomsten av en ordinarie tjänst saknar betydelse. Jag vill bestämt påstå att jag inte framfört en sådan tankegång. Det har varit jordbruksministerns negativa synsätt som har förvillat honom i det avseendet. Men det är intressant att han talar om att man håller på att bygga ut den radiobiologiska institutionen vid Ultuna. Då man kostar på en sådan utbyggnad tycker jag det är fullt logiskt att man också förser institutionen med en ordinarie professorstjänst. Vad beträffar de 9 000 kronorna är det lantbrukshögskolans eget krav, som de har framfört i sin petita. De är tydligen nöjda med att få de pengarna och att tjänsten blir ordinarie. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vet inte om jag uttryckt mig oklart. Men då jag talade om den verksamhet som pågår vid veterinärhögskolan menade jag att den sker under en professors ledning i det här ämnet. Och vad beträffar utbyggnaden av det provisoriska isotopstallet så finns det redan en fullständig personaluppsättning och allt vad man behöver för att klara sig. Men det är inte vid Ultuna man bygger ut. Vad man skall göra är att verkställa det riksdagsbeslut, som herr Hansson i Skegrie står bakom, nämligen att flytta ut hela veterinärhögskolan dit. Det tar tid. Under tiden bedriver vi den här verksamheten provisoriskt vid veterinärhögskolan. Sedan är det meningen att det skall inrättas en gemensam institution för båda högskolornas radiobiologiska verksamhet, och det är i avvaktan på det som jag menar att man kan ta det litet lugnt. Jag vidhåller att jag direkt citerade den vördade ordföranden i jordbruksutskottet då han säger att ”vi begär endast att denna tjänst blir ordinarie”. Är det bara detta saken gäller vill jag inte längre vara med och diskutera frågan.
Ärade talman! Det är inget annat vi begär än att den biträdande professorstjänsten ändras till en ordinarie professorstjänst. Om herr statsrådet tycker att det är en liten begäran så borde han kunna rekommendera sina partivänner att rösta för den. Riksdagen gör mycket större ändringar ibland.
Fru talman! Vem som är innehavare av en tjänst är ganska intresselöst. Det väsentliga är att en viktig forskningsgren inom miljöområdet tillförs välbehövlig förstärkning. Om man inrättar en professur så innebär detta att ämnet i flera avseenden får en förstärkning. Denna förstärkning behöver fodermedelshygienen. Det förslag som folkpartiet har lagt fram innebär en garanti för fortsatt forskning för dem som redan är verksamma inom detta område. Det hör också hit att det tillämpade ämnet inom denna disciplin inte är tillgodosett i andra professurer. Att nu folkpartiet inte begärt en ny tjänst utan en ändring av en redan befintlig tjänst innebär inget avsteg i princip från lantbrukshögskolans begäran om förstärkning utan bara ett annat och enligt min uppfattning betydligt enklare sätt att tackla problemet. Dessutom är det något billigare.

Fru talman! Vid punkten 29, som handlar om jordbruksforskning, har fogats en reservation, nr 5, som föranletts av motionen 1238 av fru Anér m.fl. I motionen framhålles angelägenheten av att få fram biologiska bekämpningsmetoder som ersättning för de kemiska biocider som nu förekommer. Vidare betonas att det på detta område finns angelägna uppgifter för en fortsatt grundforskning innan man kommer fram till metoder som är effektiva och icke behäftade med sådana egenskaper som kan ge skadliga bieffekter. Kraven på en giftfriare miljö och en giftfriare kvalitet hos både animalisk och vegetabilisk föda reses med allt större kraft från allt större grupper av befolkningen. Det är inte bara jordbrukarna själva som har berättigade krav på att forskningen snarast skall ge dem tillförlitliga svar på frågan vilka bekämpningsmetoder de bör använda för att begränsa skador på jord och skörd, utan även konsumenterna reser med all rätt krav på att få matvaror som är så giftfria som möjligt. Det finns ingen möjlighet att tillfredsställa dessa önskemål, om inte forskningen får tillräckliga resurser för att arbeta fram nya resultat på jordbrukets område. I själva verket råder väl inga delade meningar i sakfrågan mellan utskottsmajoritet och reservanter. Vad som skiljer oss åt är uppfattningen om anslagssummans storlek; motionärer och reservanter anser att riksdagen i denna mycket angelägna fråga bör följa den begäran som framställts av statens råd för skogsoch jordbruksforskning om att det föreslagna beloppet bör utgå. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 5.

Fru talman! I samband med att vi diskuterat jordbruket har vi ett par gånger tidigare i riksdagen haft uppe frågor om giftfria produkter och biocider. Några av oss har väckt en mycket anspråkslös men ganska lång motion som velat ta upp dessa problemställningar. Vi kan inte komma ifrån att dessa problem är mycket viktiga, och vi tycker också, att det här inom såväl utskottet som kammaren finns en konservatism, som vi skulle vilja ändra på. Vi har i vår motion tagit upp växtskyddsfrågorna och i några punkter begärt bl.a. en undersökning över bekämpningens ekonomi vid angrepp av olika skadegörare.

Vi framhåller att inom den biologiska bekämpningen, där skadegörarnas naturliga fiender utnyttjas, tillmäts insektspatogenerna särskilt intresse, och vi har talat om att anstaltens resurser för informationsoch rådgivningsarbete är otillräckliga. Vi talar också om bekämpningen av skadegörare osv. Ett särskilt avsnitt gäller giftfritt odlade produkter. Man kan inte komma ifrån att vi med anledning av den miljödebatt som pågår och de händelser som inträffat i utlandet och här hemma fått ett mycket stort konsumentintresse för giftfritt odlade produkter. När utskottet behandlar dessa frågor, säger man att det över huvud taget inte går att driva ett jordbruk utan att använda olika former av gifter osv. Men det är inte detta det är fråga om. Det är frågan om att försöka komma fram till en bättre biologisk balans än den man för närvarande har. Vi vet hur människor blir alltmera rädda för den situation som inträder även på livsmedelssidan. Vi får dagligen eller åtminstone varje månad rapporter om händelseförlopp där man skyller sjukdomar och annat på olika orsaker på livsmedelssidan.

Ofta är det familjer som har en liten budget att röra sig med, som är angelägna om att deras barn skall få en riktig föda utan några bieffekter. Då är det ganska nödvändigt att samhället försöker ordna någon form av kontroll på detta område. Otvivelaktigt förekommer falsarier som innebär att människorna blir lurade på det här området. Det är också detta vi har velat ta fram. Det är nödvändigt att försöka hitta en sådan produktionskontroll. Vi har en rad jordbrukare i det här landet som börjat övergå till den biologiskt balanserade odlingsformen. Oberoende av vad det förnämliga jordbruksutskottet säger, drivs jordbrukarna åt det hållet. Det kan för många småbrukare i framtiden vara ett sätt att klara sin situation. Från utlandet har vi erfarenheter i så stor utsträckning att vi kan ge bevis för att det går att driva jordbruk under sådana former. Det finns över 700 gårdar i Schweiz t.ex. Jag var ute förra sommaren med en forskningsgrupp av framstående svenska forskare som jordbruksutskottets representanter väl känner, från forskningschefen på naturvårdsverket till professorer på lantbrukshögskolan, och vi tittade på dessa odlingsformer i Schweiz, Frankrike och Tyskland. Vi såg att det med utmärkta resultat gick att driva jordbruket utan konstgödsel. Man använde i stället t.ex. fosfat och kalkmedel av olika slag, och man hade en växtföljd av annan art. Och man åstadkom produkter som ute i handeln, i de stora livsmedelskedjorna, kunde presenteras som fria från gifter, eftersom man alltså inte använde biocider. Jag har en känsla av att jordbruksministern har fattat det här ganska väl. I år har man i de petita som kommit fram tagit upp dessa problemställningar, och därför är jag övertygad om att det här kommer så småningom. Jag hade kanske väntat mig att utskottet skulle tagit litet mer allvarligt på dessa problem. Det är en fråga som kommer och som vi inte kan undgå. Därför är det enligt mitt förmenande riktigt att man försöker skapa en ordning som gör att man å ena sidan hjälper konsumenten att få den vara han vill ha och å andra sidan hjälper dem som försöker med denna odlingsform genom produktionsrådgivning och sådant. Man måste också finna en kontrollform. Detta var vad vi ville föra fram i vår motion. Det har blivit ett särskilt yttrande, inte någon reservation, och jag har alltså ingenting att stödja mig på. Kammarens ärade ledamöter kan dock vara övertygade om att en allt större grupp av allmänheten och bland riksdagsmännen kommer att intressera sig för och kräva en annan arbetsform på detta område än vi har nu.

Fru talman! Motionerna 1238 och 1267 tar upp frågan om tillräckliga anslag till forskning för att ersätta kemiska bekämpningsmedel med biologiska och för att stimulera en mer naturenlig odling. Synen på jordens naturtillgångar håller på att förändras. Människan har för första gången i historien möjlighet att rubba balansen i biosfären så att allt liv på jorden hotas. Vid livsmedelsverket pågår undersökningar sedan 1967 över miljögifter i bröstmjölk. Man har bl.a. funnit halter av DDT och dieldrin som är 2—4 gånger högre än WHO:s normer för högsta godtagbara intag. Den mängd nya kemikalier som sprids i naturen på olika vägar utgör ett problem som vetenskapen i dag saknar möjligheter att överblicka. Man vet inte hur de olika kemikalierna verkar tillsammans, om de har genetiska effekter eller hur de transporteras i naturen. Forskningen måste få ökade resurser att undersöka de ekologiska sammanhangen. Och till dess forskningen funnit kunskap nog att garantera ämnenas oskadlighet i naturen vid föreskriven användning bör produktionen av nya ämnen begränsas i största möjliga utsträckning. Kanske kommer man fram till att det i själva verket är omöjligt att överblicka konsekvenserna av kemikaliernas inverkan på miljön. Då är det enligt min mening bara en slutsats vi kan dra, om vi känner ansvar inför kommande generationer, nämligen att detta med att producera nya syntetiska ämnen i snabb takt var ett misstag, en återvändsgränd inom teknologin, som det gäller att med teknologins uppfinningsrikedom ta sig ur. Det kan inte vara vettigt att tillåta nya riskabla ämnen, bara för att forskningen inte kan bevisa att de är farliga. Den omvända bevisbördan är den enda rimliga. Inom jordbruket, som vi närmast diskuterar i dessa motioner, finns redan nu metoder att slippa riskerna med den kemiska bekämpningen och gödslingen. Man kan använda metoder som främjar jordens egen alstringskraft, genom att stimulera det liv i jorden som är till fördel för det man vill odla. Och man kan använda sig av biologiska bekämpningsmetoder, dvs. naturens egna. Dessa metoder finns redan i användning på många håll i världen, också i vårt land. Men de behöver utvecklas och göras effektivare om priserna på jordbruksprodukter skall kunna hållas nere. Det är därför viktigt att statens råd för skogsoch jordbruksforskning får de pengar rådet anser sig behöva för att intensifiera forskningen på detta område, vilket föreslagits i motionen 1238. Efterfrågan på produkter som odlas med sådana naturenliga metoder ökar. Det finns också intresse bland jordbrukare att börja sådan biologiskt balanserad odling. Samhället har en väl utbyggd apparat när det gäller rådgivning inom jordbruket. Det är viktigt att denna kompletteras med produktionsrådgivning och kontroll av giftfri odling, om inte annat så därför att både konsumenter och producenter önskar det. Naturligast vore att detta organiserades genom ett kollegium inom lantbrukshögskolan, som föreslås i motionen 1267. Departementschefen och utskottets majoritet har prutat på anslagen till statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Det behövs tydligen en allt aktivare opinion i vårt land, för att något skall hända inom rimlig tid.

Fru talman! Vad gäller den reservation som herr Berndtsson i Bokenäs talar för, nr 5, så har ju utskottet i det sammanhanget uttalat att det anser att forskningen på detta område bör få de resurser som är nödvändiga. Men vi säger också att anslaget bör avvägas gentemot andra angelägenheter och fördelas av statens råd för skogsoch jordbruksforskning som bör ha möjligheter att överblicka hela detta område. Nu hade ju forskningsrådet begärt en höjning av anslaget från nuvarande 7 245 000 till 8 331 000 eller i stort sett med 15 procent. Kungl. Maj:t har gått med på 10 procents höjning, och det är ju en ganska god bit på vägen. Det bör alltså, som utskottets majoritet har sett det, finnas möjligheter för rådet att inom ramen av detta belopp inrymma även medel för forskning på det nu aktuella området. Den fråga som herr Lothigius tog upp, biologisk bekämpning och biologiskt balanserad eller biodynamisk odling, är en gammal bekant. Jag vill emellertid bestämt bestrida herr Lothigius” påstående att utskottet inte har tagit allvarligt på denna fråga. Det framgår ju fullständigt klart att utskottet anser att det är ett mycket viktigt område vi här rör oss på. Det gäller emellertid här liksom på så många andra liknande områden att avväga mellan det som är miljömässigt eftertraktansvärt och det som är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Därför är utskottet positivt inställt till forskningen på detta område, och utskottet understryker nödvändigheten av att kemiska bekämpningsmedel handhas på ett sådant sätt att skadliga biverkningar kan undvikas. Men samtidigt framhåller utskottet att vi än så länge, på forskningens nuvarande ståndpunkt, är nödsakade att använda sådana bekämpningsmedel. Vi är också nödsakade att använda konstgödselmedel i icke ringa omfattning, om vi vill upprätthålla en tillräcklig självförsörjning. Tyvärr har det gått troll i begreppet ”giftfri odling”, dvs. sådan odling där kemiska preparat undvikes och där naturlig gödsel skall användas i stället för konstgödsel. Helt giftfri kan ingen odling vara, i varje fall om den bedrivs på friland. Man kan nämligen inte freda sig för det nedfall som kommer från luften. Jag har tidigare här talat om det radioaktiva nedfallet, men det förekommer också nedfall av bly, av svavel och av flera andra kemiska ämnen, och man har ingen möjlighet att freda sig för detta. I så fall får man gå fram på andra vägar och söka förhindra att gifter sprids i luften. Begreppet giftfri odling har därför tyvärr blivit missbrukat. Överdriven propaganda för vad man kallar giftfria produkter kan dessutom lätt framkalla skrämsel, och gör det också hos en hel del människor. Framför allt är det de äldre som blir uppskrämda. Många människor går i rädslan för att få produkter som inte är giftfria över till att köpa sina livsmedel i s.k. hälsobutiker i tron att man där får helt giftfria produkter. Där betalar de priser som är så höga, att de absolut icke skulle ha råd med dessa. De är emellertid uppskrämda och tror att det är nödvändigt att äta just dessa produkter. Jag menar därför — och det säger vi också i utskottets betänkande — att man måste balansera mellan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt tillämpbart. Det förefaller ibland också som om det rådde en tävlan mellan forskarna att upptäcka nya giftförekomster snart sagt överallt. Radio och TV står alltid välvilligt till tjänst med att förstora och vidarebefordra sådant. Det får ofta karaktären av ett osmakligt sensationsmakeri. Verkligheten är nämligen många gånger den att om giftpåverkan skall bli farlig måste människor konsumera mängder av produkterna i fråga som är helt orealistiska. Men sådana upplysningar förtigs tyvärr av sensationsmakarna.

Vi är ännu långt ifrån detta hypotetiska mål, men jag hoppas att vi åtminstone är på väg mot det. Herr Lothigius sade att det inte är fråga om att bedriva jordbruk eller ej utan bara fråga om att komma fram till en balans. Ja, vi är väl allesammans överens om att det gäller att komma fram till en balans mellan vad vi kan göra och vad vi önskar göra.

Det har för resten fru Olsson i Helsingborg klart visat i dag när det gäller trädgårdsprodukterna. Därtill skulle med stor säkerhet priset på produkterna behöva höjas avsevärt om en s.k. giftfri odling över huvud taget skulle vara praktiskt möjlig nu. Vi talade om det här i fjol också. Herr Lothigius sade även då att det redan finns många jordbrukare som framställer giftfria produkter. Jag sade då, och jag kan upprepa det igen, att det är inte så märkvärdigt att enstaka odlare kan göra det, så länge deras grannar skyddar dem genom att bekämpa insekterna och växtsjukdomarna. Den biologiska bekämpningen med användande av vad man kallar fientliga insekter eller uppodling av motståndsvirus är inte utan risker — det skall vi ha klart för oss. Vi vet inte ett dugg vilka krafter vi släpper loss, när vi går in för uppodlande av ett främmande virus för att ta död på någon växtsjukdom. Men det får forskningen försöka ta reda på, och innan forskningen har kommit en god bit på väg där tror jag vi får vara väldigt försiktiga med att uppmuntra till utnyttjande av motståndsinsekter eller virus för bekämpande av andra virus. Ett område däremot som jag tycker vi skulle ägna mycket större intresse åt och ge mycket mera resurser till är den viktiga resistensbiologiska forskningen — att försöka få fram växter som av naturen är motståndskraftiga mot sjukdomar och insekter. Det är den rätta vägen och den allra bästa vägen. Där är vi i gång med forskning, men tyvärr är denna enligt min mening inte av tillräcklig omfattning. Den borde kunna utökas och befrämjas.

Även där har vi ett för forskningen mycket stort och betydelsefullt område. Jag vill återigen understryka att det är det viktigaste. Det är ungefär detsamma som man kan säga för oss människor, att det är viktigare att förebygga en sjukdom än att bota den. Kan man genom resistensbiologisk forskning komma fram till motståndskraftiga växter, så är det den bästa vägen för alla. Som sagt, utskottet är här positivt. Vi har klart för oss vad denna forskning betyder, men jag upprepar att man måste försöka inta en realistisk, balanserad ståndpunkt. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Först vill jag till den ärade ordföranden i jordbruksutskottet säga att jag talade om s.k. giftfri odling. Jag är väl medveten om att det inte finns någon helt giftfri odling, detta mot bakgrunden av vad som händer i världen och vad som kommer hit från andra länder. Därför är jag mycket försiktig på detta område. Vad jag vänder mig mot är att man från jordbruksutskottets sida liksom bara säger att vi inte kan klara oss utan biocider etc. och att vi därför måste ha det, i stället för att säga: Vi skall försöka medverka till att undersöka balanserade odlingsformer. Utskottets ärade ordförande säger att det finns vissa risker att stimulera denna verksamhet. Varför det? Det finns stor risk för att människor som köper produkter från utlandet inte får den riktiga varan. I stället skulle vi själva kunna medverka till att producera en sådan vara inom vårt lands gränser. Det är ytterst viktigt.

Herr Hansson i Skegrie kommer tillbaka till det gamla argumentet att det är de andra odlingarna som skyddar de enstaka odlingarna. Det vet vi inte. Forskningen har inte kunnat vidimera att det är på det viset. Däremot har forskare kunnat se hur man i andra länder på ett stort antal jordbruk, både stora och små, kunnat bedriva en form av giftfri odling — s.k. giftfri odling — under ett 20-tal år med goda ekonomiska resultat och ibland med bättre resultat än vad man kan få fram på vanlig konventionell väg. Det tycker jag är uppmuntrande; det är sådana saker som vi skall undersöka. Det är endast detta, herr Hansson i Skegrie, som vi i all anspråkslöshet begär att man skall göra och som jag tror att man så småningom kommer att bli tvingad att göra.
Ärade fru talman! Jag har inte framställt det så att utskottet skulle ha sagt att jordbruket inte kan klara sig om det inte får använda dessa bekämpningsmedel. Vi har bara sagt, att på forskningens nuvarande ståndpunkt kan vi inte undvara vare sig bekämpningsmedel eller konstgödsel. Men vi har också sagt att vi förutsätter att forskningen skall få sådana resurser att den kan intensifiera forskningen. Jag skall be att få citera vad fredspristagaren Borlaug har sagt om denna fråga: ”Konstgödning och kemiska insektsmedel är en absolut nödvändighet i kampen mot hungern i världen. Om jordbruket fråntas möjligheten att använda dessa medel genom påtryckningar från en stark grupp av hysteriska miljövårdare — som orsakar rädsla genom att förutspå undergång genom kemisk förgiftning — då kommer jorden att gå under men inte av kemisk förgiftning utan av svält!

Vad jag framför allt ville säga var att man får akta sig för att överdriva, akta sig för att skrämma människor och få dem att tro att de för att få giftfri mat måste offra mera pengar än vad som är nödvändigt. Man måste alltså i denna debatt efterlysa realism men samtidigt ett positivt ställningstagande till själva forskningen för framtiden.
Fru talman! Menar jordbruksutskottets ordförande att jag är hysterisk? Har jag här i kammaren uttryckt mig så som Borlaug beskriver? Jag har försökt att mildra denna diskussion och sagt att vad vi begär endast är en undersökning, en början för att komma till rätta med dessa frågor. Det är bra att hänga med redan från början. Hos forskare finns redan ett stort intresse för denna sak. Jag tycker också att utskottet bör visa större intresse för frågeställningen. Men jag överdriver verkligen inte. Ett land som Sverige med den höga standard det har har råd att arbeta mera på detta område. Jag håller med forskarna om att skulle man överallt i världen sluta att använda konstgödning och biocider skulle det i princip innebära ytterligare svält i stora delar av världen. Men i ett land som Sverige, där svält inte förekommer utan där vi vill försöka frambringa kvalitativt goda och fina livsmedel, bör man understödja en försöksverksamhet på detta område. Det bör också ges en produktionsrådgivning, så att det inte begås några misstag.
Ärade fru talman! Den forskning och de försök som herr Lothigius efterlyser pågår ju redan nu, även om vi kanske har delade meningar om hur långt man har kommit. Men den är på gång, och vi är alla positivt inställda till att den skall fortsätta och få bättre resurser än den har i dag, framför allt — som jag sade — på den resistensbiologiska forskningens område.

Fru talman! Om herr Lothigius skulle vara tillfredsställd med att någon här uttalar att han för en balanserad debatt, vill jag gärna stå till tjänst med detta. Jag tycker det är glädjande att man för debatten kring dessa viktiga ting så pass balanserat som man gör. Det är väl ingen som har anledning att anklaga någon annan i det här sammanhanget, men då har knappast heller herr Lothigius anledning att anklaga utskottsmajoriteten för bristande intresse. Jag tror för min del att det är värdefullt att utgå ifrån att de människor, som är intresserade av detta ämne och deltar i debatten, alla är ärligt syftande och har en uppriktig ambition i en riktning som de anser vara den rätta. Med den inställningen kommer vi nog också till de bästa resultaten och får kanske efter hand en situation, där vi har en omvärld som är mera fri från gifter och främmande och skadliga ämnen än i dag. På en enda liten punkt vill jag emellertid ställa en fråga, och det var därför jag begärde ordet. Man talar i alla dessa sammanhang om — visserligen litet i förbigående men ändå som en extra poäng — att vi också borde kunna avstå från konstgödselmedel. Jag måste på den punkten fråga: Varför? Den fråga jag ställer är väsentlig, men det ges aldrig ett rejält svar på den. Skillnaden mellan växter och djur är ur biologisk synpunkt bara en enda, nämligen den att växternas uppgift i naturen är att omvandla oorganiska ämnen till organiska, medan djurens enda möjlighet till näringsupptagande är att det finns organiska ämnen. Det är samspelet mellan växter och djur. Hur kan man då så ofta komma fram till att det skulle vara något fel att tillföra växterna oorganiska ämnen som näring, när det är deras absolut bevisade roll i naturen att omvandla oorganiska ämnen till organiska? Den som arbetar för detta må göra det och tro på det, men man kan aldrig hindra växten från att bygga upp sina celler av fosfor, kalium och kväve, även om dessa ämnen händelsevis skulle emanera från — som herr Lothigius nämner — kalk och organiska fosformedel. Det är, när dessa ämnen väl finns i växtens cell, ingen skillnad mellan de joner som härstammar från oorganiska och från organiska ämnen. Därför kan jag aldrig riktigt förstå att det skulle vara något fel att tillföra växten det som är växtens mat och som den måste ha. Man kan avstå från det, svälta ut växten och få ett sämre resultat, men man kan inte öva våld på naturen i det sammanhanget. Talar man om en balans i naturen — som är lika bra som en balans i debatten — måste man också acceptera naturens villkor, att växternas uppgift är att omvandla oorganiska ämnen, exempelvis kalium, fosfor och kväve.
Fru talman! Jag tror inte att vi skall ta upp en sådan här teknisk debatt i denna kammare med tanke på allt vi har att göra. Jag skall bara kort redovisa min uppfattning i det här sammanhanget. Jag har aldrig sagt att vi skall befria oss ifrån konstgödselmedel, men jag har sagt att vi skall nedtrappa användningen. Vi vet hur t.ex. kvävet i dag — det har forskarna själva framhållit — används i alltför stor utsträckning, att växterna inte kan ta upp den mängd av kväve som man slänger ut på åkrarna.

Man har höjt pH-värdet i jorden från 4,5 upp till 7, och man har därigenom också kunnat få en omsättning i jorden så att växten tar vara på de olika produkter som redan finns i jorden — kali, fosfor och annat. Det kan bli så, om man använder för stora konstgödselgivor, att man inte utnyttjar markens och organismernas egen kraft att omsätta de tillgångar som där finns. Men detta är en debatt som jag tycker att vi kanske bör hålla inför ett annat forum än här i riksdagen.
Fru talman! Det är en mycket viktig förändring i uttryckssättet som herr Lothigius gör. Nu talar han enbart om att för stora doseringar är felaktiga. Det är han som har infört detta resonemang i debatten och inte jag. Här har han alldeles rätt. Alla för stora doseringar är felaktiga — för mycket och för litet skämmer allt. För stor dosering är dessutom dålig ekonomi. Jag menar att om man vill nyansera och balansera resonemanget så att man talar om missbruk och överdosering, då har man rätt. Men i motionerna och i de anföranden som hållits här i kammaren talar man — visserligen litet försiktigt men ändå — om att vi kan undvara konstgödseln. Det är fel att föra det resonemanget, och därför tog jag till orda.

Fru talman! Jag kunde inte motstå frestelsen att be att få några minuter i slutet av debatten för att försöka stödja herr Lothigius och fru Hambraeus — och vilka det kan vara mer — i deras vilja att tala för den här saken, åtminstone så mycket att det kan motivera ett litet forskningsanslag. Det är önskvärt att man därigenom kan få svar på vissa frågor som jag inte tror att man — i varje fall här i kammaren — kan svara på i dag. Jag har ett mycket gammalt intresse för den här frågan — en sorts nyfikenhetsintresse vill jag bara kalla det för, eftersom jag inte vill vara fantast i ärendet. Att det svenska jordbruket i dag måste arbeta rationellt och med konstgödsel förstår jag så väl, dock under förutsättning att det inte blir för mycket, för då vet vi vad det kostar och hur relationerna blir mellan vad man sår och vad man skördar. Men nu finns det i landet ett antal deltidsjordbruk där ägarna inte riktigt vet vad de skall göra, om de har råd att ha jordbruket kvar eller inte. Därvid skulle man, om den här odlingsformen uppmuntrades, kunna ge dem en chans att leverera utmärkta grönsaksprodukter till omgivande tätorter och övriga närboende. Det kan vara en god utkomstform för många människor, och det kan vara en möjlighet att ge de människor som så önskar en fullvärdig livsmedelsprodukt. Många som sysslar med biodynamisk odling har nämligen uppfattningen att en växt som är alltför mycket konstgödslad inte blir fullt naturligt utvecklad. Den anses bli chockväxt, den kan bli stor och få frukter som är tunga och värdefulla ur ekonomisk synpunkt men som inte lär innehålla alla de näringsmedel som en riktig växt skall ha, därför att den rätta tillväxtproceduren inte har fullföljts. Växten har inte alla vitalämnen, alla mineralämnen och närsalter som gör den till ett fullvärdigt födoämne för människan. Och varför har det blivit så? Jo, därför att det inte har fungerat så idealiskt i det område i jorden kring växtens rot som benämns rhizosfären. Jag har frågat många som påstår sig känna till växtodling om rhizosfären och om de vet vad som sker där vid odlingen. Alltför många, får jag lov att säga, vet inte ens vad rhizosfären är. Rhizosfären är ju närzonen omkring rotsystemets fintrådssystem, där just kontakten mellan bakterielivet i jorden och växten sker, där det finns och bör finnas bakterier fulla av liv och verksamhet, som ombesörjer omvandlingen av näringen mellan jorden och växten. En funktion där bakterierna kan ge växten närämnen, antibiotika m.m. och där växten genom de fina rottrådarna ger tillbaka till bakterierna och till jorden vad som skall gå den vägen. Det är en process som skall fungera på ungefär samma vis som enzymeringen och bakterieprocessen i människans tarmar, och det där lilla viktiga händelseförloppet i rhizosfären tror jag man har förbisett i många fall. När man är angelägen om att ge människorna en fullvärdig näring i fråga om närsalter, vitalämnen, vitaminer osv., så bör ju födan vara fullvärdig även på grönsakssidan. Och jag tror att de flesta här vet vilken oerhörd skillnad det är, åtminstone i smak, på en väl odlad rotfrukt och en som är alltför mycket konstodlad och besprutad. Det är inte ofta man hittar verkligt goda tomater eller morötter nu för tiden. Utöver smaken kan det då också vara fel i näringsinnehållet och låt mig även säga den livskraft som växten i fråga ger vid förtäringen. Det kan vara väl värt att ge det lilla forskningsanslag som här begärts, så att man kan försöka lösa dessa problem en gång för alla och ge svar på frågorna. Jag vågar tro att herr Lothigius och fru Hambraeus har rätt i detta fall.
Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, och jag skall vara väldigt försiktig med att gå in på de frågor som herr Gernandt var inne på, att man skall försöka tala om hur olika organismer påverkar varandra. Jag tror inte att den här kammaren har möjligheter att i detalj studera det. Jag begärde ordet närmast för att slå fast vad herr Hansson i Skegrie mycket riktigt sade, att vi håller på och forskar. Men, sade herr Hansson, vi har tyvärr inte tillräckliga resurser. Nej, det är möjligt att vi inte har det. Jag föreställer mig emellertid att om herrarna går igenom de forskningsanslag som ges just till denna verksamhet, så skall ni komma att finna att det inte är helt obetydliga anslag. Jag kan gärna rekommendera herrarna att vid något tillfälle se på Utsädesföreningen i Svalöv t.ex. där man sysslar med bl.a. resistensforskning. Utsädesföreningen ger för övrigt ut en berättelse där man talar om, vad man har för avsikt att göra inom den närmaste femårsperioden. Där står tydligt och klart vilka områden man tänker satsa pengar på, och mig veterligt har man också fått de begärda beloppen. Jag skall gärna ge herr Lothigius rätt när han säger att han inte har drivits till hysteri i den här frågan. Det finns ingen anledning till det, och jag tror att vi alla är besjälade av att försöka få fram livsmedel som sett ur människans hälsosynpunkt är tillfredsställande. Men man löser inte problemet bara genom att säga: Låt oss sluta upp med konstgödningen! Jag läste för inte så länge sedan att en forskare sagt, att man ändå måste ta med i beräkningen det nedfall som sker genom luften och som även det påverkar förgiftningen av bl.a. grönsaker. Fru talman! Jag har bara velat säga detta för att det skall stå klart att vi i utskottet — och jag vill säga även i mitt parti — är helt på det klara med att vi skall anslå pengar till denna forskning. Det görs ju också i den takt som våra resurser medger.

Fru talman! Praktiskt vetenskaplig växtförädling som vi nu skall behandla är av utomordenligt stor betydelse för vårt jordbruk och för vårt land. Vår växtförädling ligger glädjande nog på en mycket hög nivå vid en internationell jämförelse. Vi behöver få fram sorter av olika grödor som avkastar så mycket som möjligt och framför allt med egenskaper som dels underlättar skörden — t.ex. stråstyvhet —, dels gör sorterna resistenta mot sjukdomar av olika slag. Svenskt jordbruk producerar i dag alldeles för mycket kolhydrater och alldeles för litet protein. Det skapar bl.a. ekonomiska problem för oss när vi skall exportera överskott på spannmål till låga priser och när vi omvänt importerar proteinfoder till dyra pengar. Det är därför mycket angeläget att vi får fram en ökad inhemsk proteinproduktion. Inte minst har det naturligtvis betydelse för vår beredskap, och handelsbalansen påverkas självfallet också av den frågan. Algot Holmberg och Söner i Norrköping har en mycket stor betydelse när det gäller att få fram lämpliga sorter för odling i framför allt de mellansvenska skogsbygderna. Inte minst gäller det att åstadkomma stråstyva och tidigt mognande grödor som passar i just dessa områden. Företaget har bl.a. gjort mycket lovande insatser i fråga om vårveteförädlingen. Men den största insatsen har företaget gjort och gör när det gäller att få fram odlingsvärda sorter av sojaböna, som ju är alldeles speciellt proteinrik. I det fallet kan man tala om en banbrytande verksamhet, som alltså alltjämt pågår. Genom växtförädlingsavgifter har de olika företagen fått relativt stora bidrag till sitt arbete. Men innan sådana avgifter flyter in måste det grundläggande vetenskapliga arbetet utföras som inte ger någon omedelbar utdelning, ekonomiskt sett. Det är för just sådan verksamhet, som är av synnerligen stor betydelse för jordbruket, som Algot Holmberg och Söner begärt att få en ökning av sitt anslag med 90 000 kronor. Samtliga borgerliga ledamöter i utskottet har reserverat sig för en sådan anslags 67 tilldelning, som föreslagits i en motion. Weibullsholm får för närvarande 225 000 kronor, medan Algot Holmberg bara får 30 000 kronor. Med detta tillskott skulle man få 120000 kronor, och oberoende av äganderättsförhållandena i dessa företag skulle det, tycker jag, också innebära en bättre balans i anslagstilldelningen till dessa företag som båda har mycket stor betydelse. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 6.

Fru talman! Det är ett känt faktum att motioner med yrkande om höjda statsbidrag till det här ändamålet återkommer nästan varje år. Den här gången har emellertid motionärerna begränsat sig till att begära en höjning enbart för Algot Holmberg och Söner AB med 90 000 kronor upp till 120 000 kronor. Utskottet har noterat att motionärerna denna gång anför att den vid bolaget bedrivna förädlingen av sojabönan är av stort samhällsintresse. Med nuvarande omfattning av verksamheten menar man att kostnaderna kommer att öka starkt under kommande år. Jag vill erinra om att motioner av liknande innebörd avslogs senast av 1970 års riksdag. Nu föreslås för nästa år i statsverkspropositionen oförändrade anslag till Algot Holmberg och Söner AB och till Weibullsholm. Som bekant ägs ju numera Algot Holmberg och Söner AB av W. Weibull AB och ett nära samarbete beträffande växtförädlingsarbetet mellan de båda företagen bör därför ske. Vi bör inte glömma bort att Weibulls erhåller betydande inkomster genom växtförädlingsavgifterna som herr Hedin också så riktigt anmärkte. Vidare utgår anslag till Weibulls från statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Jag ber med dessa få ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill bara framföra några synpunkter i anslutning till motionen 1256, som gäller just anslaget till Algot Holmberg och Söner AB. Det förädlingsarbete som bedrivs vid Algot Holmberg och Söner och då främst när det gäller sojabönan har, som nyss nämnts, ett betydande samhällsintresse. Därför skulle en höjning till 120 000 kronor täcka något mera av kostnaderna för det förädlingsarbete som där bedrivs. Detta har i anslagsansökan för nästa budgetår beräknats till 211 800 kronor. I samband med denna ansökan lämnar Holmberg en redogörelse över hur verksamheten har bedrivits, men också en liten historik över hur arbetet förändrat sig beträffande sojabönan. Det finns olika enskilda förädlare, men även större förädlingsanstalter, som under lång tid har gjort allvarliga försök att med kontinentala, värmekrävande sojasorter som utgångsmaterial försöka få fram en lämplig sort för vårt land. Men detta har lyckats dåligt och försöken har därför upphört. Sojaväxtförädlingen i vårt land bör därför gå ut på att söka sådana sorter som kan ge en normal fröskörd vid minimal värmesumma. Allt förädlingsarbete från första anskaffningen av utgångsmaterialet fram till selektionen av korsningsavkommor och värderingen av försöksresultaten måste ske med blick på temperaturen under växttiden men särskilt kring blomningen. Direktör Sven A. Holmberg, Fiskeby, som har stort intresse för och Nr 53 nedlagt ett omfattande växtförädlingsarbete under 30 år för att få fram Torsdagen den just odlingsbara sojabönsorter framhåller att grundmaterialet för denna 6 april 1972 förädling är att finna i Ostasiens monsunklimat. Därför har man till — — — — försöksplatsen i Fiskeby alltsedan man började med växtförädling 1940 Bidrag till viss prak hämtat sitt viktiga grundmaterial från kusttrakterna kring Okhotska tiskt vetenskaplig växtförädling havet och där främst Sakhalin. Med de goda förbindelser som vi fortfarande har med växtförädlare där kan dessa grundsorter betraktas som den nyckel som skall öppna Nordvästeuropas jordbruksländer, däribland Sverige, för sojabönan som en proteinrik kulturväxt. Vid förädlingsarbetet i Fiskeby har genom de olika korsningsförsöken fröskörden ökats betydligt och har under åren nått ett 12-årigt genomsnittsresultat av 1 400 kg per ha. Men nya nummersorter visar från olika synpunkter ännu bättre egenskaper med en medelavkastning 1970/71 på 1 950 kg per ha. Sojabönan är en värdefull växt med hög proteinhalt och låg oljehalt, och förädlingen har därför hittills huvudsakligen inriktats på odling av sorter som duger till livsmedel. Man har kommit fram till sojabönsorter som är ätliga och smakliga — en färdigvara för direktkonsumtion efter bara kokning i vatten, således en enkel tillredning. Den är en ren naturprodukt som komplement till våra övriga högvärdiga proteinkällor, vilka hittills i huvudsak varit begränsade till animaliesektorn. I detta sammanhang är att notera att 1953 års växtförädlingsutredning i anslutning till sojaväxtförädling och statsbidrag bl.a. gör följande uttalande: ”Vid statsbidragsfrågans bedömande spelar emellertid även vissa beredskapshänsyn en ej oväsentlig roll. Under normala förhållanden samt med nuvarande folkmängd och kreaturshållning har vårt land en god försörjning med animaliska proteinämnen, särskilt i mjölk och mjölkprodukter. Icke dessto mindre torde det ur beredskapssynpunkt vara värdefullt att ha tillgång till ett högvärdigt vegetabiliskt livsmedel med den starka proteinkoncentration och framför allt med de gynnsamma lagringsoch transportegenskaper som utmärker sojabönan. Dessa sistnämnda egenskaper har givetvis särskilt stor betydelse, när det gäller den militära förplägnaden.” Sådana uttalanden har i dag, 20 år senare, ännu större aktualitet med tanke på de farhågor som ofta förekommer när det gäller möjligheten att i framtiden klara livsmedelsförsörjningen för jordens stigande befolkning, särskilt då i fråga om proteinrika livsmedel. Men vidare och i andra hand bör förädlingsarbetet sträva efter att söka tillfredsställa det proteinbehov som vi måste täcka genom import av proteinrika fodermedel. Sojabönan skulle bland andra odlingar bli en utmärkt alternativ gröda på de arealer som för närvarande i alltför stor omfattning utnyttjas för odling av spannmål, vilket resulterar i betydande överskott. I detta sammanhang måste betonas att sojabönans införande i vårt land bara är ett nytt led i ett mycket långt historiskt skeende. Så har det varit — trots att det ligger långt tillbaka i tiden — med de olika sädesslagen, potatisen och en rad olika grönsaker. Alla dessa är invandrade främlingar i vårt odlingslandskap. 69 Två institutioner står i huvudsak för växtförädlingen i vårt land, nämligen Sveriges utsädesförening i Svalöv och Weibullsholms växtförädlingsanstalt vid Landskrona. Algot Holmberg och Söner AB är anslutet till Weibullsholm. Båda dessa institutioner erhåller växtförädlingsavgifter, som redan har nämnts, i lika stor omfattning. De erhåller statsbidrag, men denna statsbidragsgivning har under de senaste åren kommit att variera betydligt, då Svalöv får full kompensation för sina ökade kostnader, medan Weibullsholms anslag står stilla. Institutionerna tävlar i viss mån med varandra, men det är väl bara positivt att en sådan tävlan förekommer. Fru talman! Med tanke på att anslaget till Svalöv för nästa år föreslås ökat med 800 000 kronor borde det finnas rum för att även höja anslaget till Algot Holmberg och Söner AB med 90 000 kronor till 120 000 kronor. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6.
Fru talman! Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att reservanterna försöker blanda bort korten. De anför nämligen i reservationen: ”Ökningsbeloppet bör i sin helhet hänföras till verksamheten vid nyssnämnda växtförädlingsföretag.” Reservanterna menar alltså Algot Holmberg och Söner AB och bortser från, vilket jag nämnde tidigare, att det företaget numera ägs av W. Weibull AB. Det är för övrigt märkligt att det inte nämns i reservationen att växtförädlarna får tillgodogöra sig betydande inkomster av växtförädlingsavgifterna. Det är verkligen stora avgifter som inflyter i det sammanhanget. Man behöver alltså inte befara, som det anförs i reservationen, att verksamheten inte skall kunna bedrivas på samma höga vetenskapliga nivå som hittills med de bidrag staten ger för ändamålet.
Fru talman! Nu är det just Algot Holmberg och Söner AB som har begärt ett tillskott på 90000 kronor. Därför är det naturligt att reservanterna anför att pengarna, i enlighet med motionen, skall gå till Algot Holmberg och Söner AB. Det är där man behöver dessa medel för att genomföra den grundläggande forskning som behövs för att få fram en sojaböna som är lämplig för odling i vårt land; pengarna behövs även för andra ändamål, men detta är det väsentliga. Jag tycker att man uppfyller ett rimligt krav på rättvisa om man låter Algot Holmberg och Söner AB få detta tillskott; att företaget sedan har samma ägare som Weibullsholm har ingen som helst betydelse i sammanhanget, såvitt jag kan förstå.
Fru talman! Det är fullt klart att medel enligt den anslagsansökan som här föreligger helt naturligt skall gå till den förädlingsverksamhet som förekommer i Fiskeby vid Norrköping — det är inte tu tal om detta! Man kan emellertid inte underlåta att se sambandet mellan vad som sker på olika håll. Man kan gott säga att förhållandet mellan de två stora institutionerna är ungefär detsamma som tidigare när det gäller växtför ädlingsavgifterna, men när det gäller statsbidragen har förhållandet dem Nr 53 emellan förändrats betydligt. För budgetåret 1962/63 fick Svalöv ett Torsdagen den statsbidrag på något över 2 miljoner kronor och då hade Weibullsholm 6 april 1972 210 000 kronor; i år skulle Svalöv få nära 6 miljoner kronor och Weibullsholm endast 225 000 kronor i statsbidrag. Skillnaden har alltså ökats oerhört under de senaste tio åren.

Fru talman! Den svenska landskapsbilden håller på att förändras. Nedläggningar av jordbruksenheter och därav minskning av den odlade jorden, som i vissa län beräknas uppgå till två tredjedelar eller t.o.m. mer av den areal som vi hade för bara några år sedan, sätter sina spår i landskapsbilden, spår som förskräcker. Att det svenska kulturlandskapet ändrar karaktär hör ju ihop med den jordbruksoch glesbygdspolitik som förts i det här landet. Under århundraden har jordbrukarna i stort sett svarat för de landskapsvårdande uppgifterna genom utövandet av sin näring. De har således fått vara med om att skapa den öppna leende landskapsbild som blivit så fascinerande för så många turister, inte minst utlänningar, men som i dag håller på att ändras genom att stora delar av vår natur håller på att växa igen eller förbuskas. Kungl. Maj:t har glädjande nog också uppmärksammat vad som håller på att hända, och en arbetsgrupp har tillsatts och även lagt fram sitt förslag till vissa åtgärder för bevarandet av det öppna landskapet. Arbetsgruppen fann att ca 200 000 hektar ganska snart skulle växa igen, om inga snara åtgärder vidtogs, och detta bara inom de områden som man anser att man på allt sätt borde försöka bevara. Arbetsgruppens förslag till åtgärder för landskapsvård i odlingsbygd har varit på remiss till ett flertal olika instanser som alla i stort sett har accepterat de åtgärder som föreslagits, åtgärder som i första hand bygger på principen att landskapsvården som regel bör ske i nära samverkan med markägarna. Arbetsgruppen har således sett det naturliga sambandet mellan jordbruk och landskapsvård. Tyvärr har varken departementschefen eller utskottsmajoriteten kommit fram till samma slutsats som arbetsgruppen utan föreslår i stället att den arbetskraft som behövs skall tillhandahållas av länsarbetsnämnderna. Departementschefen utesluter visserligen inte att även ägaren till marken — dvs. jordbrukaren — kan anlitas för sådana arbeten där annan arbetskraft inte finns. Utskottsmajoriteten har mjukat upp denna mening något och skriver bl.a. att ”markägaren eller annan lantbrukare kommer att anlitas när det befinns ändamålsenligt”. För min personliga del tror jag att man genom att anlita markägarna för landskapsvårdande uppgifter ger dessa en arbetsuppgift med en liten extra inkomstförstärkning som de så väl behöver för att kunna stanna kvar och därmed bidra till att skapa en levande landsbygd. Kan man nå något av detta, så är det här försöket värt att prövas. Det gäller ju framför allt småbrukare, äldre, kanske svårplacerad arbetskraft som inget högre önskar än att få stanna kvar på sin lilla täppa där ute på landsbygden. Uttunningen på landsbygden ger allt sämre service för de människor som stannar kvar och gör det också så småningom även svårare för de tätortsbor som i dagens jäktade samhälle behöver en avkoppling på landet. Då behövs året-runt-boende människor för den service och den hjälp som dessa människor behöver. Den andra punkten där utskottet inte är enigt gäller huvudmannaskapet och det ekonomiska ansvaret. Vad det i dag gäller att ta ställning till är en försöksverksamhet, som berör 20 000 hektar och som för nästa år kostar 2 miljoner kronor. Såväl departementschefen som utskottsmajoriteten har även här frångått det av arbetsgruppen lagda förslaget och vill skjuta över halva kostnaden på kommunerna. Riksdagen har för inte så länge sedan beslutat om att utreda kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, men det är ju även som jag sade här tidigare fråga om en försöksverksamhet. De kommuner som i första hand skulle få vara med och dela kostnaden har redan — i varje fall ett stort antal av dem — ett besvärligt ekonomiskt läge. Inte minst gäller detta de kommuner där den odlade jorden lagts ner. Det är ju främst i avfolkningsbygder detta sker, bygder som i första hand kommer att utnyttjas för fritidsändamål av andra kommuners invånare, men de vore mest aktuella för det här landskapsstödet. Risken med utskottsmajoritetens förslag är framför allt att de områden som i första hand skulle behöva landskapsvård inte kommer i fråga därför att de ekonomiska resurserna saknas. I stället blir det med all sannolikhet så att de områden som ligger i närheten av tätorterna, de mera rika samhällena, kommer att prioriteras. Det är väl ändå inte riktigt vad arbetsgruppen hade tänkt sig. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 7.
Fru talman! Med hänsyn till kammarens arbetsmiljö skall jag nöja mig med ett mycket kort inlägg. Det kan i huvudsak koncentreras till ett instämmande i vad som sagts här av herr Leuchovius. Det var så pass bred uppslutning och brett bifall i remissinstanserna till arbetsgruppens förslag, att det hade funnits anledning att närmare följa det förslaget än som blivit fallet i propositionen. Jag vill särskilt instämma i det förhållande som herr Leuchovius nämner. Den svenska jordbrukspolitiken har utformats av en riksdagsmajoritet, och den är i huvudsak bakgrunden till den hastiga krympningen av odlad mark och av antalet jordbruksutövare. När man då litet för sent upptäcker avigsidorna att man går mot en utveckling som inte människorna önskar och i anledning därav skall vidta åtgärder, vore det helt logiskt och rimligt att staten åtar sig hela ansvaret och kostnaden för försöksverksamheten. Jag vill också instämma i att man i första hand borde vända sig till folk i den bygd det gäller och till brukare av annan mark i de områdena. Det vore en naturlig och logisk hjälp till sådana som kan behöva dessa kompletteringar.

Fru talman! Det svenska odlingslandskapet genomgår en ständig Torsdagen den förändring. Orsakerna till detta är många, men utan tvekan är struktur 6 april 1972 förvandlingen i jordbruket och andra näringar på landsbygden den främsta anledningen till att vi fått en förändrad landskapsbild. Denna landskapsbild kan också vara vackrare än den tidigare landskapsbilden. Jag kan inte hålla med reservanterna i deras uttalande att vi skulle ha en fulare landsbygd än tidigare. Jag är tillräckligt gammal för att minnas 50 år tillbaka i tiden, och icke var väl den gamla svenska landsbygden med dess bostadsbestånd någonting som vi skulle önska tillbaka. Vi har nu på den svenska landsbygden fått ett bostadsbestånd som pryder landskapet, med vackra trädgårdar och planteringar. Jag tycker det finns anledning att påpeka detta. Vi glömmer så ofta bort det när vi resonerar om det försvinnande odlingslandskapet. Däremot är jag inte främmande för att det finns områden som vi av olika anledningar bör bevara. En omväxlande och tilltalande landskapsbild inom områden som är eller kan förutses vara av allmänt intresse måste därför bli föremål för åtgärder från såväl staten som landsting och kommuner. Utskottsmajoriteten delar departementschefens uppfattning att landsting och kommuner skall vara initiativtagare och att försöksverksamheten med landskapsvård i odlingsbygd skall ske under kommunalt huvudmannaskap. Staten skall bidraga med 50 procent av kostnaderna. I motion 565 föreslås att 30 procent av anslagsbeloppet 1 miljon kronor får av naturvårdsverket användas för att i vissa fall, i syfte att tillgodose särskilt angelägna projekt, lämna bidrag som överstiger den i propositionen föreslagna 50-procentiga andelen av kostnaderna. Utskottet biträder detta förslag. En uppräkning av anslaget med 1 miljon kronor som föreslås av reservanterna för att staten skall betala alla kostnaderna för försöksverksamheten avvisas av utskottsmajoriteten. Vi anser att kommunerna skall betala sin andel. Naturvården är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Reservanterna påtalar valet av arbetskraft till de blivande försöksområdena. Departementschefens uttalande om att arbetskraften bör anvisas av länsarbetsnämnderna anser reservanterna vara ofullständigt. De uttalar att sambandet mellan jordbruksnäringen och landskapsvården bör bibehållas och att arbetsuppgifterna bör genom frivilliga avtal så långt möjligt anförtros berörda markägare eller andra personer, bosatta i närheten av respektive områden.

Man kan väl ändå fråga sig om avsikten med den landskapsvård vi skall bedriva är att vi skall uppehålla markområden som redan har övergetts av jordbruket. Där gäller det väl i första hand att plantera igen dessa marker med skog eller använda dem på annat sätt. Jag tror inte att turister och sommarstugeägare söker sig till dessa områden, utan de kommer att 175 liksom hittills söka sig till områden som ännu är befolkade och ur deras synpunkt mera attraktiva. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Enligt naturvårdslagen är naturvården en gemensam angelägenhet för stat och kommun. Jag tycker att det är en riktig princip. Sedan får det naturligtvis bli en avvägning hur ansvaret skall fördelas i olika fall. När det gäller den nu aktuella frågan har vi, några motionärer ifrån den meningsriktning som jag företräder, befarat att ett statsbidrag om högst 50 procent för aktuella naturvårdsområden skulle innebära att en alltför tung del av lasset fick dras av kommunerna. Särskilt för glesbygdskommuner med svag ekonomi, där det kanske i vissa fall skulle röra sig om ganska stora områden, kunde kommunens ekonomi verkligen komma i kläm. Det skulle också kunna leda till att verkligt angelägna uppgifter och projekt inte skulle komma i gång. För att komma fram till en, som vi tyckte, rimlig lösning föreslog vi i vår motion att den verkställande myndigheten skulle få rätt att inom den angivna anslagsramen när så kan anses behövligt lämna ett högre bidrag än vad som föreslås i propositionen. Om detta förslag har utskottets majoritet enats. Detta innebär att när det kan motiveras bidraget kommer att överstiga 50 procent. Jag är medveten om att ett bifall till utskottets förslag innebär att totalt sett mindre arealer kommer ”under vård” än om riksdagen följer departementschefens eller reservanternas förslag. Men i valet mellan att ytterligare öka samhällets utgifter och att gå på den av utskottet redovisade linjen har jag för min del, med respekt för de knappa resurser vi har, medverkat till den ökning som utskottet här anvisar. Det kanske ändå inte är ur vägen att man någon gång också visar någon återhållsamhet då det gäller utgifterna. Slutligen vill jag säga att det här är fråga om en försöksverksamhet. Det sista ordet är väl inte sagt beträffande den här verksamheten. Den lär väl komma att penetreras år efter år i den här kammaren, misstänker jag, och det är väl anledning att man här ifrån början går fram litet försiktigt. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jordfonden, som vi nu skall behandla, omfattar för närvarande 277 miljoner kronor. Huvuddelen ligger bunden i jord och i skog. Den kassamässiga behållningen vid ingången av innevarande budgetår var ungefär 45 miljoner, men därav var 25 miljoner bundna genom bindande avtal. Det innebär att 20 miljoner finns disponibla under innevarande budgetår för att användas till inköp, utöver de medel som kommer in på grund av försäljningar. Under de senaste fyra åren har man köpt för ungefär 440 miljoner och sålt för 365. Det har alltså blivit en negativ balans på ungefär 75 miljoner kronor, eller något mindre än 20 miljoner per år. I en PM som vi har fått ta del av i jordbruksutskottet och som är utarbetad av lantbruksstyrelsen den 7 februari i år sägs det att nämnderna för närvarande årligen säljer omkring 10 000 ha åker och 40 000-50 000 ha skogsmark. Inköpen, sägs det, är av ungefär samma omfattning. Lantbruksnämndernas fastighetsinnehav är för närvarande i runda tal uppe i 20000 ha åker och 130 000 ha skogsmark. Det innebär att omsättningstiden är genomsnittligt för åker två år och för skog tre år. Nämnvärd ökning av innehavet är för närvarande inte att vänta. Enligt min mening bör man kunna hålla bättre balans mellan inköp och försäljning än vad som har varit fallet under de senaste åren. Att döma av den PM som jag hänvisade till och som är upprättad av lantbruksstyrelsen skulle det också överensstämma med den bedömning man gör där, att det bör vara ungefär balans mellan inköp och försäljning. Man borde kunna åstadkomma en viss förändring i det avseendet genom en liberalare politik när det gäller försäljning av gårdar till enskilda. Det finns många lantbrukare som har bott på en fädernegård som kanske en broder sedan tar hand om. De har begränsade resurser och måste välja en relativt liten gård för att kunna klara ekonomin, om de över huvud taget får tillstånd av lantbruksnämnden att köpa. På många håll motsätter sig nämligen lantbruksnämnden försäljning av gårdar på t.ex. 25 ha och ibland upp till betydligt över 50 ha därför att de anses vara för små eller i stället anses böra gå till grannar. Jag tycker att det är en felaktig politik. Vi är från vårt håll självfallet i princip inte emot den yttre rationalisering som bedrivs av lantbruksnämnderna; den är utomordentligt angelägen och värdefull. Men vi anser att omsättningen kan bli snabbare än nu och att fonden med fördel skulle kunna minskas.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

Herr talman! Herr Hedin är inte nöjd med lantbruksnämndernas förmedling av jordbruksfastigheter. Han säger att det är för många fastigheter som är osålda, och att det borde ske en större omsättning. Jag vill då påpeka att den största omsättningen sker omedelbart från lantbruksnämnderna ut till dem som behöver marken för rationalisering. Detta är en omfattande verksamhet hos lantbruksnämnderna. Lantbruksnämnderna löser in fastigheter som inte omedelbart kommer till användning för rationalisering och lantbruksnämnderna måste ha kvar dessa fastigheter tills en lämplig köpare uppenbarar sig. Denna rationaliseringsverksamhet som lantbruksnämnderna bedriver får icke hämmas på grund av brist på medel i jordfonden. Jag vill erinra om att lantbruksstyrelsen i sina petita föreslagit att fonden borde ökas med 10 miljoner kronor. Lantbruksstyrelsen anför: ”Det är sannolikt att intensiteten i den pågående strukturomvandlingen inom jordoch skogsbruket kommer att öka ytterligare framdeles. Med hänsyn härtill kommer det att behövas allt större insatser från lantbruksnämndernas sida i det yttre rationaliseringsarbetet.” Därför behöver fonden tillföras ytterligare 10 miljoner kronor, anser lantbruksstyrelsen. Reservanterna vill däremot minska fonden med 10 miljoner kronor per år under 10 år framåt. Det skulle betyda att lantbruksnämnderna fick ännu mindre möjligheter att bedriva rationaliseringsarbete. Är det detta som moderaterna är ute efter? I så fall kan man misstänka att intresset för jordbruksrationaliseringen inte är till finnandes på den kanten. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag nämnde tidigare vad lantbruksstyrelsen har anfört. Man räknar inte med någon nämnvärd ökning av innehavet mot vad man har för närvarande. Det är alldeles klart att här bara är fråga om vilken ambitionsnivå man har. Givetvis kan man ha en något annorlunda inriktning än nu och säga att det skall vara balans mellan inköp och försäljning av fastigheter. Detta behöver inte på något sätt hämma denna verksamhet efter vad jag kan förstå. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Skatteutskottet har i det betänkande som riksdagen nu diskuterar bl.a. behandlat en motion från centerpartiet, vari yrkas på ett särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten. Yrkandet avser 10 procent av byggnadskostnaden som nedlagts i rörelse, jordbruk eller skogsbruk under tiden den 1 januari 1972 till den 31 mars 1973. De föreslagna åtgärderna har motiverats av bl.a. sysselsättningsskäl enär arbetslösheten bland byggnadsarbetarna fortfarande är av ganska betydande omfattning. Sådana åtgärder skulle även få positiva effekter när det gäller industriinvesteringarna, som ju visat en ganska svag utveckling. I regioner med mera utpräglad arbetslöshet skulle ett sådant investeringsavdrag som föreslagits i motionen vara en bra komplettering till avdraget för inventarieanskaffning, som det här utskottsbetänkandet också behandlar. Därmed skulle åstadkommas en ökning av sysselsättningen inom de grupper som närmast är berörda av åtgärderna. För att undvika att avdraget utnyttjas för mindre angelägna byggnader har det i motionen gjorts undantag för exempelvis bensinstationer och banker, som således inte skulle få åtnjuta investeringsavd rag. Skatteutskottets majoritet har avstyrkt motionsyrkandet, men utskottets borgerliga ledamöter har fogat en reservation till utskottets betänkande. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den Kungl. Maj:ts proposition som behandlas i det här utskottsbetänkandet tar sikte på att något liberalisera de regler som gäller för det 20-procentiga investeringsavdraget vid anskaffning av maskiner och inventarier och som riksdagen beslutade om i slutet av förra året. Liberaliseringen innebär i stort att tiden för leveranser som tidigare var satt till 1973 eller 1974 i vissa fall kan utsträckas till att gälla år därefter, om man kan räkna med att en betydande stimulanseffekt kan uppnås i nuläget. Som exempel härpå kan nämnas fartyg som det tar lång tid att färdigställa men vilkas byggande man kan påbörja nu. Utskottet är i Nr 53 denna huvudfråga enigt. Torsdagen den I samband med behandlingen av propositionen har utskottet haft att 6 april 1972 ta ställning till motioner där det tas upp frågor som sammanhänger med propositionen. Herr Eriksson i Bäckmora har nyss pläderat för motion 633, innebärande att investeringsavdraget också skulle omfatta byggnadsinvesteringar. Utskottet är inte berett att gå med på den begränsade utvidgning som föreslås av motionärerna och som fullföljs i en reservation. Anledningen härtill är att det samlade byggandet under 1972 beräknas få en hygglig ökningstakt i jämförelse med maskinoch inventarieanskaffningen samt att det görs stora samhälleliga insatser just på byggandets område för att trygga sysselsättningen. Det skall medges att, som herr Eriksson nämnde, arbetslösheten ändå är hög på byggnadssidan, men inför den stundande sommaren och inför den säsonguppgång som kan väntas är dessa stimulansåtgärder kanske ändå inte så nödvändiga här som på just maskinoch inventariesidan.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

Herr talman! Jag begärde ordet bara därför att jag kanske inte kan dela herr Wärnbergs optimism när det gäller frågan om sysselsättningsläget för byggnadsarbetarna. Enligt de uppgifter som har stått i tidningarna i dag visar tendensen att arbetslösheten ökar bland byggarbetarna. De redovisar siffror på att arbetslösheten i dag omfattar 15 781 personer. Det innebär en ökning med 634 på en månad. Tendensen pekar alltså fortfarande på att arbetslösheten i den här kategorin ökar.

Herr talman! På s. 4 i betänkandet påpekar utskottet att den föreslagna lagstiftningen har ett retroaktivt inslag: Utskottet är medvetet om att erinringar kan riktas mot retroaktiv lagstiftning av detta slag, men har trots det accepterat lagförslaget i denna del. Med anledning härav ber jag att få framföra följande personliga synpunkt. Frånvaron av retroaktiva lagar utgör en hörnsten i den svenska rättsstaten. Grunden för denna ståndpunkt är tanken att utövandet av statens maktbefogenheter gentemot den enskilde inte får präglas av godtycke. Den enskilde måste, när han företar en handling, kunna förutse dess konsekvenser från rättslig och ekonomisk synpunkt. Om han i efterhand kan utsättas för åtgärder enligt lagar, som inte fanns då 83 handlingen företogs, är rättssäkerheten hotad. Skattelagstiftningens uppgift är i allmänhet att förse staten med nödvändiga medel för offentliga utgifter. Den har inte till ändamål att på annat sätt styra skattebetalarnas handlande. Men just lagstiftningen om investeringsavdrag har ett alldeles speciellt syfte, nämligen inte i första hand att ge staten inkomster — staten avstår ju i själva verket från inkomster i detta fall — utan att genom erbjudande av fördelar i skattehänseende locka skattebetalarna att ta på sig utgifter för investeringar, som annars inte skulle ha kommit till stånd. Vad som nu föreslås i propositionen 20 är att — sedan detta erbjudande gjorts och lett till investeringar — staten i efterhand, efter att deklarationen har inlämnats, skall slopa den erbjudna skattefördelen. Detta kan få betänkliga konsekvenser. Antag t.ex. att någon har gjort den önskvärda investeringen med under året influtna inkomster, och i förlitande på gällande lag begärt jämkning av den preliminära skatten, och i övrigt har gjort av med sin inkomst. Han drabbas av en betydande kvarskatt i slutet av 1972, som han inte hade möjlighet att förutse och som han kanske har svårt att klara av. Det är inte heller säkert att han under de påföljande sex åren kan utnyttja avdragsmöjligheten, om den rörelse han investerat i skulle gå med förlust. Jag är medveten om att denna extra avdragsmöjlighet kan ha utnyttjats på ett sätt som inte avsågs när den infördes. Jag har alltså inget att erinra mot syftet med propositionen, som är att komma till rätta med vissa avarter inom det ekonomiska livet. Frågan är bara vem som skall ta konsekvenserna av att regering och riksdag stiftar en lag som visar sig kunna utnyttjas på ett mindre lyckat sätt, som man inte förutsåg när beslutet fattades. Rimligtvis bör staten ta konsekvenserna av vad som inträffar innan lagen hinner ändras. Med en retroaktivt verkande lagstiftning, som i detta fall, riskerar man att i vart fall enstaka fullkomligt laglydiga och oförvitliga medborgare, som följt intentionerna med investeringsavdraget, blir utsatta för konsekvenser som de inte hade någon anledning att räkna med när investeringen vidtogs. Jag är medveten om att dessa invändningar borde ha framförts under motionstiden. Nu är det i praktiken för sent att ställa något yrkande. Jag har endast med dessa ord velat framföra mina rent principiella erinringar mot att riksdagen denna gång stiftar en lag med retroaktiv verkan, något som lyckligtvis inte hör till vanligheterna i vårt land.

Herr talman! Först vill jag till herr Eriksson i Bäckmora säga att även jag konstaterade att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är stor. Men jag sade samtidigt att vi har en sommarsäsong framför oss som kan och mänskligt sett bör innebära att man inom byggnadssektorn får det bättre. Dessutom skall vi ha klart för oss att enkäterna visar på ganska stora investeringar i byggnadssektorn framöver. De enkäter som gjorts beträffande planerade investeringar på byggnadsområdet tyder på att dessa kommer att bli vida större än vad de är på maskinoch inventariesidan. Dessutom byggs det i dag på utsatta platser rätt många industrifastigheter med AMS-bidrag. De retroaktiva lagarna, som herr Romanus i dag tog upp, är en rätt intressant fråga. I slutet av förra året beslutade riksdagen att införa rätt till investeringsavdrag för de företagare, industrier eller näringar över huvud taget som behövde maskiner och inventarier, i syfte att förmå dessa att tidigare lägga ut beställningar, varigenom sysselsättningen skulle påverkas. De människor vilka drabbas av den retroaktiva lagstiftningen och vilka herr Romanus här i dag ömmar för hade inget som helst intresse av sysselsättningen utan hade endast ett syfte, nämligen skatteflykt. Det är de människorna man nu vill komma åt. Jag konstaterar att herr Romanus i dag inte är beredd att inskränka en lagstiftning om speciella förmåner, utöver vad skattelagstiftningen medger, till att avse just dem som sysslar inom näringen i fråga. Alla de som ägnar sig åt den näring det rör sig om kommer att få göra avdrag, men man försöker fylla igen luckan i lagen för dem som i skatteflyktssyfte har placerat pengar i projekt som de inte har det minsta intresse för utöver att de representerar en penningplacering. Det är bara den saken det gäller. Det kan inte vara rimligt att möjlighet skall finnas att i annonser inbjuda till teckning av andelar i ett kontrakt för att möjliggöra ett 20-procentigt investeringsavdrag, trots att den båt det gäller inte kommer att levereras förrän i slutet av 1970-talet. Det kan inte vara rimligt att använda skattebetalarnas pengar på detta sätt. Denna retroaktiva skattelagstiftning är därför inte en vanlig lag utan syftar enbart till att förhindra att personer som ägnar sig åt skatteflykt kan komma i åtnjutande av en förmån som man vill ge de människor som bedriver verksamhet inom en näring. Jag skulle tro att detta också är anledningen till att man inte ville väcka en motion i motsatt syfte — då skulle man framstå som förespråkare för skatteflyktsåtgärder.
Herr talman! Som jag underströk redan i mitt huvudinlägg har jag inte framfört något annat än rent principiella synpunkter, innebärande att riksdagen inte bör stifta retroaktiva lagar — det må sedan gälla vilken kategori som helst. Jag har inget behov av att beskydda någon som ägnar sig åt skatteflykt. Jag är också, som jag sade, medveten om att investeringsavdraget kan ha utnyttjats på ett sätt som icke var avsett. Men det borde man ha tänkt på, när man fattade beslutet om dessa avdrag. Har man inte tänkt på det, bör man inte fatta retroaktiva beslut, som kan leda till att även fullständigt oförvitliga medborgare, som inte alls har ägnat sig åt någon skatteflykt, kan drabbas av ekonomiska konsekvenser, som de inte har haft någon möjlighet att förutse. Det är detta som är centralt, när jag vänder mig mot den retroaktiva lagstiftningen. Det är inte på något sätt ett försvar för manövrer i strid med lagens anda.
Herr talman! Ingen som sysslar med den aktuella verksamheten kommer att drabbas på något sätt utan endast de personer som inte har det minsta att göra med näringen i fråga.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat avslag på propositionen med motiveringen att den kommit till endast för att ge kapitalägarna en förmån. Utskottet vill hävda att om investeringsavdraget lockar industrin till ökade investeringar och därmed håller hjulen i gång, så är det också till de arbetslöshetshotades fördel. Vi kan inte bortse från det blandekonomins samhälle som vi lever i och att investeringsviljan under det senaste året har varit för svag. Meningen är ju att investeringsavdraget skall tjänstgöra som en morot. Kommer investeringarna att öka företagens vinster, så saknar ju inte samhället möjligheter att beskatta dessa. Utskottet tror att investeringsavdraget inte är någon för samhället dyrare metod än någon annan som kan tillgripas för att skapa sysselsättning i ett sviktande konjunkturläge. Det är en våldsam överdrift att påstå att det, som det står i vpk:s motioner, bara behövs ett brev från sjöfartsnäringen till finansdepartementet för att det skall bli en proposition. Sanningen är den att man för ett fartygsbygge som beställs nu och som inte kan bli färdigt 1973 eller 1974 kan få investeringsavdrag om en beställning nu kan ge impulser till arbete i nuläget. Det står klart och tydligt i propositionen att det skall bli en prövning från fall till fall. Det är alltså inte fråga om något generellt avdrag. Och varför skall inte sjöfartsnäringen ha samma förmåner som andra maskinbeställare har? Skrivelser från organisationer till departementen eller till utskotten är ju inget ovanligt. Åtskilliga gånger har tidigare bevillningsutskottet och numera skatteutskottet uppmärksamgjorts på att effekter kan uppstå som inte var avsedda, och utskotten har då gjort ändringar. Att påstå att en skrivelse från sjöfartsnäringen skulle ha skapat stora darren i finansdepartementet är en våldsam överdrift. Utskottet vågar påstå att det här inte är fråga om något som bara skall gynna kapitalägarna utan om något som i första hand skall gynna sysselsättningen i detta land.
Herr talman! Att man hjälper kapitalägarna är ju en följd av blandekonomin. Herr Wärnberg förefaller också komma till slutsatsen att det blir sådana negativa effekter. Jag anser att det finns andra vägar — vpk har anvisat dem — för samhällets insatser i sysselsättningsskapande syfte än sådana former för stöd åt privatkapitalet som det här är fråga om.

Herr talman! Det här är ett rutinärende. En arkitektpristävling skall fullföljas och kostar pengar. Därför kommer anslaget också att beviljas. Men låt mig ändå få säga att det faktum att tävlingen om ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen erhåller 215 000 kronor extra inte får innebära att vi kommer att flytta tillbaka dit. Jag har personligen med stigande skepsis läst om arbetet på ännu ett nytt riksdagshus. Är det verkligen rimligt att för några eller flera hundra miljoner kronor resa en monumentalbyggnad på Helgeandsholmen? Jag tror det inte. Det hus vi nu i 15 månader arbetat i fyller de flesta av en parlamentsbyggnads funktioner utomordentligt väl. De expansionsutrymmen som kan behövas längre fram med fler sekreterare och större kanslier kan med god vilja säkert klaras här eller i en angränsande byggnad. Dagens riksdagshus ligger i hjärtat av Stockholm, med utomordentliga kommunikationer av alla slag. Det har redan uppnått en betydande popularitet bland riksdagsmän och besökare. Att därför flytta tillbaka till den mycket mer avgränsade plats där det gamla huset ligger verkar inte rimligt. Jag skulle också tro att en stor del av svenska folket säger nej till tanken att riva det förra riksdagshuset där demokrati och parlamentarism i Sverige en gång bröt igenom. Och mycket måste rivas eller radikalt byggas om på Helgeandsholmen för att på denna lilla ö få ett hus med de utrymmen som är nödvändiga för ett modernt och effektivt parlament. Det är ju till den ön som pristävlingen tyvärr är begränsad. Och med de snabbt växande kraven på sparsamhet i stat och kommun blir det nog svårt att motivera att dyrt praktbygge för en riksdag som redan har väl fungerande lokaler mitt i stan. Om det går som jag tror, kräver det naturligtvis nya förhandlingar med Stockholms kommun. Det betyder också att utrymmen i och/eller bredvid den här byggnaden bör planeras så att de längre fram kan användas för riksdagshuset. Men för överskådlig tid framåt kommer det nog för allt fler riksdagsmän och en allt större allmänhet att kännas konstigt att för stora pengar uppföra ännu ett nytt riksdagshus när det vi nu har fungerar så väl. Jag drev en gång en kampanj mot det gamla riksdagshuset och dess bedrövliga arbetsförhållanden. Jag är i dag beredd att försvara det s.k. provisorium vi sitter i med dess förträffliga arbetsmiljö. Måtte därför de 215 000 kronor vi nu skall bevilja bli de sista som vi lägger ner på planerna på ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen.

Herr talman! Låt mig bara helt kort få kommentera vad herr herr Ahlmark sade. Det är naturligtvis glädjande att höra att herr Ahlmark tycker att vi befinner oss i ett väl funktionerande hus — det var ju också meningen att det skulle bli sådant. Detta utesluter emellertid inte möjligheten att nästa hus kan bli väl funktionerande och kanske ännu bättre än det nuvarande. Jag har ingen anledning att här göra någon längre kommentar till hur det kommer att bli i framtiden, men jag vill erinra om att riksdagen har beslutat att platsen för riksdagshuset skall vara Helgeandsholmen. Får jag göra en egen kommentar till detta så vill jag säga att jag tror att det är en bra plats. Vad jag kanske mest har emot det hus i vilket vi nu arbetar är att det inte liknar något parlament. Det bör ett sådant hus göra. Det är också glädjande att höra att herr Ahlmark tycker att vi bör bevara det gamla riksdagshuset. Jag kan försäkra att de förslag som nu gått ut på ombyggnad av det gamla riksdagshuset kommer att bevara detta — om man nu vill ha en ombyggnad. Det finns också olika alternativ för nybyggnad. Herr talman! Jag har velat anföra att det är på riksdagens beslut som vi arbetar i pristävlingsnämnden.
Herr talman! Det är sant att det finns något förslag som bevarar det gamla riksdagshuset och i stället placerar den nya monumentalbyggnaden på den gamla riksbankstomten. Men de flesta av förslagen innebär ju total rivning eller radikala ombyggnader av det gamla riksdagshuset. Det här huset liknar inget parlament precis, säger herr Larsson i Staffanstorp. Jag tycker att det viktiga är om det fungerar som ett parlament, att vi har ändamålsenliga lokaler, att partigrupperna kan bedriva ett gott arbete, om huset underlättar för oss att fatta vettiga beslut eller åtminstone arbeta rationellt. Och jag anser faktiskt att det här huset är praktiskt, att rummen är sådana att man kan jobba i dem, att partigrupperna än så länge har hyggligt med utrymmen, att den här salen går ganska bra att diskutera i, etc. Så säger herr Larsson i Staffanstorp att riksdagen redan har beslutat att det nya huset skall ligga på Helgeandsholmen. Det tror jag inte att vi har bestämt. Vi har beslutat att hålla en arkitetpristävling som begränsas till Helgeandsholmen. Men det finns inget beslut som binder framtida riksdagar för att byggandet av det s.k. definitiva riksdagshuset längre fram skall begränsas till den lilla ön. På den punkten är framtida riksdagar obundna. Och jag tycker att man skall utnyttja den obundenheten — nämligen till att vara kvar i det här huset.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att framtida riksdagar har möjlighet att besluta huruvida ett nytt hus skall uppföras, men den anvisade platsen för projekteringen är Helgeandsholmen; det har ju varit mycken diskussion om detta tidigare. Jag tycker inte, herr Ahlmark, att ett väl fungerande riksdagshus utesluter de andra fördelar som jag nämnde. bland polismännen i Stockholm att söka sig till andra orter

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av tendenser bland polismännen i Stockholm att söka sig till andra orter. Antalet polismän som söker sig från Stockholms polisdistrikt till andra polisdistrikt har ökat under den senaste tiden. Under år 1971 sökte ca 650 polismän i Stockholm tjänster i andra polisdistrikt. För närvarande finns ca 350 vakanser i Stockholms polisdistrikt. En anledning härtill är sannolikt att polistjänsten i ett storstadsdistrikt anses vara mer pressande än i många andra polisdistrikt. En annan orsak är att flera polismän som har rekryterats ute i landet och placerats i Stockholms polisdistrikt har velat återvända till sina hemorter så snart som de har kunnat komma i fråga till tjänst i eller i närheten av hemorten. En bidragande orsak kan också vara problem som rör bostadsoch lokalfrågor. Enligt vad jag har inhämtat har rikspolisstyrelsen och polisledningen i Stockholm tagit olika initiativ till ökade insatser för rekrytering av polisaspiranter framför allt inom Storstockholmsområdet. Man vidtar och planerar även åtgärder för att öka trivseln i polisarbetet. Polisens tjänstelokaler som tidigare i många fall har varit bristfälliga kommer i samband med genomförandet av den nya organisationen av Stockholms polisdistrikt att avsevärt förbättras. Det är min förhoppning att det intensifierade rekryteringsarbete som har påbörjats och de åtgärder som rikspolisstyrelsen och polisledningen i Stockholm vidtar för att öka trivseln i tjänsten skall leda till att personalsituationen i Stockholms polisdistrikt förbättras.

Herr talman! Enligt justitieministerns uppgift sökte sig förra året 650 polismän från Stockholm. Det är en oroande uppgift. Men vad som ännu mer oroande är att antalet ser ut att bli lika högt i år. Hur det blir är naturligtvis svårt att sia om, men vi vet att det pågår något som kanske kan sägas vara ett slags polisflykt från Stockholm. Vi hörde också att antalet vakanser är oroväckande stort. Anledningarna till utflyttningarna kan synas vara det hårda arbetsklimatet, dåliga relationer polis—allmänhet, tjänstgöringsförhållanden osv. Man saknar med andra ord trivsel i arbetet, en trivsel som kanske finns på andra orter; detta påpekade också justitieministern. Det stora antalet vakanser innebär en allt kraftigare arbetsbelastning för de kvarvarande polismännen. Polisverksamheten måste fortsätta de många vakanserna till trots, vilket innebär ökad övertid, ytterligare tvångskommenderingar till exempelvis övervakning av demonstrationer och bevakning av konsulat. Det är en tjänstgöring som många upplever synnerligen negativt. Detta i sin tur innebär ju en inskränkning av fritiden. Det blir dessutom mycket svårare att planera fritiden därför att man aldrig vet om och när man måste gå i tjänst igen. Vakanserna betyder också att situationen i Stockholm i dag är den att man bara till nöds kan upprätthålla ordning och lugn på gatorna. Jag tackar justitieministern för svaret, som innebär att man skall försöka öka rekryteringen av polisaspiranter och att man skall försöka öka trivseln. Det skall tydligen i huvudsak ske genom bättre lokaler, men frågan är: Når vi huvudproblemet med detta? Från polishåll har det hävdats att man borde inrikta krafterna på att ge polismännen i Stockholm en konkurrenskraftig lön. Det är en förhandlingsfråga, och den skall jag inte yttra mig om. Jag kan bara konstatera att trivseln i arbetet ofta kan vara viktigare än en och annan lönegrad. Till slut undrar jag om inte dagsproblemet i viss mån kan hänföras till gamla försyndelser i form av otillräcklig rekrytering och utbildning av polismän. En större polistäthet i Stockholm i ett tidigare skede skulle kanske ha motverkat nuvarande tendenser och minskat en del av de missförhållanden som nu finns.